Fru ålderspresident! Jag kunde inte låta bli att överhöra den tidigare debatten där Tobias Andersson sa att det kunde vara den sista debatten mellan honom och statsrådet som var här tidigare. Även om SCB:s siffror var dåliga för Sverigedemokraterna var de kanske inte riktigt så dåliga att Tobias Andersson ska behöva frukta att bli av med sin riksdagsplats. Fru ålderspresident! Tobias Andersson har frågat kulturministern om ministern anser att det är andra kulturer än den svenska som råder i vissa områden, om ministern avser att vidta åtgärder kring detta samt om ministern avser att vidta några åtgärder för att stärka den svenska kulturen i parallellsamhällen. Interpellationen har överlämnats till mig. Låt mig inleda med att slå fast att det våld mot polisen som utspelade sig under påskhelgen inte har någon plats i vårt demokratiska samhälle. Lika tydlig vill jag vara med att rasism inte har någon plats i vårt samhälle. I Sverige gäller svenska lagar och värderingar, och de gäller alla, oavsett bakgrund och område. Att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten är därför några av regeringens viktigaste prioriteringar. Därför vänder nu regeringen på varje sten för att bryta den segregation som har lagt grunden för många av de problem vi nu ser. Den som är ny i Sverige behöver så snart som möjligt få kunskap om hur det svenska samhället fungerar och vilka förväntningar som finns på den enskilda individen. Sveriges integrationspolitik bygger på plikt och rätt - lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Regeringen har förstärkt Migrationsverkets samhällsintroduktion till asylsökande och gjort deltagandet obligatoriskt. Vi har förstärkt resurserna för ytterligare samhällsinformation i väntan på kommunplacering och har både förbättrat och utökat den kurs i samhällsorientering som ges till nyanlända, från 60 till 100 timmar. Samhällsorienteringen innehåller information om exempelvis jämställdhet, demokrati samt individuella rättigheter och skyldigheter. Regeringen har även lagt om kriminalpolitiken. Regeringen har gjort historiska satsningar på rättsväsendet, inte minst på polisen. Vi jobbar vidare mot målet att ha 10 000 fler polisanställda 2024 jämfört med 2016. Enligt Polismyndighetens personalstatistik hade man nått mer än halvvägs vid årsskiftet. Regeringen har skärpt straffen för en lång rad brott, och de brottsbekämpande myndigheterna har fått fler effektiva verktyg. Fler kriminella sitter i fängelse, och de sitter under längre tid. För att långsiktigt trycka tillbaka våldet är det också avgörande att förebygga och förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. När kriminella drar in våra ungar ska samhället dra ut dem. Regeringen har därför förstärkt det brottsförebyggande arbetet, bland annat genom satsningar på socialtjänst och skolor i utsatta områden. Gängbrottsutredningen har lämnat förslag, bland annat om en ny straffbestämmelse som kriminaliserar involverande av unga i brottslig verksamhet. Den bereds nu i Regeringskansliet.
Fru ålderspresident! Linköping, Norrköping, Rinkebro, Örebro med mera drabbades av våldsamma korankravaller i mitten av april. Orsaken bakom upploppen, vilka snudd på ödelade hela stadsdelar, är decennier av politisk inkompetens och feghet. En okontrollerad massinvandring tillsammans med obefintliga krav på anpassning och en kriminalpolitik lämplig för det forna, trygga Sverige har resulterat i de krutdurkar som antändes runt om i Sverige. Gnistan som antände krutdurkarna var den danske politikern Rasmus Paludan från Stram kurs. Det har spridits mängder av bilder och videoklipp från de muslimska upploppen, och om det inte vore för de svenska utryckningsfordonen som syns retirera eller brinna hade sannolikt de flesta misstänkt att scenerna var filmade i Mogadishu eller Bagdad och inte i Linköping och Örebro. I klippen syns våldsverkarna skandera "takbir" och "Allahu akbar" samtidigt som de bland annat hoppar på och sparkar på förstörda polisbilar. Denna utveckling var inte oväntad och har inte skett över ett dygn. Den är en konsekvens av att svenska politiker har förringat värdet av vår kultur och vad den står för. De som invandrat i hundratusentals har inte ombetts att anpassa sig efter vår kultur, än mindre ge upp sina värderingar. I stället har de i alldeles för stor utsträckning byggt upp egna parallellsamhällen som är helt frånkopplade det svenska majoritetssamhället. I dessa områden råder inte grundlagsstadgade rättigheter eller statens våldsmonopol. Det tyckte jag blev tydligt under korankravallerna. För att komma till rätta med detta uppenbara samhällshaveri krävs åtgärder på en mängd områden, inte minst det rättspolitiska. Men det här är även en kulturell fråga. Vi behöver en gång för alla våga tillstå att det finns en svensk kultur och att den många gånger är bättre än de kulturer som de flesta migrerat från och i alldeles för stor utsträckning tagit med sig hit. Jag ställde min interpellation till kulturminister Jeanette Gustafsdotter för att hon tidigare vägrat att tillstå att svensk kultur finns men också för att det här uppenbarligen rörde sig om kulturella skillnader som synliggjordes under korankravallerna. Givet att interpellationen överlämnats till Anders Ygeman önskar jag ställa honom en fråga som jag upprepade gånger ställt till kulturministern: Anser Anders Ygeman att det finns en svensk kultur? Anser han därtill att det var exempel på den svenska kulturen som synliggjordes under korankravallerna?

Fru ålderspresident! Jag tror att man ska dela in diskussionen i två delar. Först har vi Tobias Anderssons oförmåga att se att brott begås av individer och inte av kulturer eller religioner. Det är den oförmågan som gör att Tobias Andersson ser en stenkastare som uttryck för en muslimsk kultur, men de 2 000 personer som har filmat våldsverkarna och lämnat in bilder, vittnesmål och videor till polisen ser han som någonting annat, trots att de enligt hans definition borde vara delar av samma kultur. Jag tror att det är väldigt olyckligt att klumpa ihop människor och döma dem efter någon grupptillhörighet. Det fråntar nämligen individen, våldsverkaren, ansvaret för dennes handlingar. Man ska lagföras för sina handlingar, inte ursäktas med grumliga religions eller rasteorier. Finns det en svensk kultur, frågar Tobias Andersson. Det finns absolut svensk kultur. Sven-Ingvars och falukorv är väl tydliga exempel på det. Gör det att vi inte ska äta pizza eller lyssna till Beethoven? Det betvivlar jag starkt. Ibland kan uttryck för svensk kultur vara det absolut bästa och finaste som finns. Snart firar vi midsommar, en kultur som har utvecklats och över tid tagit inspiration av andra kulturer. Men gör det att vi ska se ned på andra kulturer? Absolut inte. Man kan fråga sig vad Sverige hade varit om Tobias Anderssons parti hade fått bestämma. Det var inte länge sedan de hävdade att Zlatan inte var svensk. Hur många internationella fotbollsturneringar hade vi kvalat in till om det varit Tobias Andersson och inte Janne Andersson som tog ut det svenska landslaget? Det här är frågor som vi aldrig lär få svar på, och säkert inte heller i denna debatt. Fru ålderspresident! Grundfrågan om de kravaller eller upplopp som uppstod på några av de orter vi talar om - Tobias Andersson får nog läsa på om några av ortnamnen till nästa inlägg - är att det handlar om individer, kriminella och våldsverkare och att de ska lagföras och ställas till ansvar. Andra människor - de som går till jobbet, sköter sig, spelar i landslaget eller i mitt favoritlag Djurgården - ska inte misstänkliggöras eller dras ned i smutsen på grund av vad våldsverkare gör. Det här, tror jag, är huvudpunkten där jag och Tobias Andersson skiljer oss åt.
Fru ålderspresident! Jag har på intet sätt påstått att det inte finns människor som migrerat till Sverige som gör rätt för sig. De har anpassat sig, blivit en del av vårt samhälle och på många sätt bidragit. Det jag uteslutande fokuserade på var våldsverkarna under korankravallerna. Anders Ygeman får ursäkta mig, men när någon står och hoppar på en polisbil och skanderar muslimska slagord om att Allah är större än någon annan och att det inte finns någon annan gud kommer jag att misstänka att det var ett uttryck för den kultur som de är uppväxta i och den religion de bekänner sig till. Det behöver inte betyda att alla muslimer var helt okej med det som skedde under korankravallerna, tvärtom. Anders Ygeman nämner bra exempel på personer som inte var det. De städade upp efteråt och har bidragit till rättskipning i de fall där det har varit möjligt. Naturligtvis är det så. Men man måste kunna hålla två tankar i huvudet och två bollar i luften samtidigt och förstå att parallella samhällsstrukturer har byggts upp i Sverige, som Anders Ygeman och Socialdemokraterna har misslyckats med att bekämpa. Det har blottlagts att det finns hela stadsdelar i Sverige där en alldeles för stor andel, om än inte alla, inte tillhör det svenska majoritetssamhället. Det finns människor som kommit hit och förvisso lever inom Sveriges geografiska gränser men som inte kan anses vara en del av Sverige som nation. De har parallella samhällssystem för alltifrån värderingar och normer till traditioner och kultur men också, när man drar det till sin spets, rättsväsen. Man kan ha parallella rättssystem där klanledarna löser ut konflikter. I Göteborg har vi kunnat se exempel på att klanledare har mötts på centralt belägna hotell för att försöka enas om hur de skulle lösa en konflikt som uppstått i den stadsdel där de bor. Vi har även sett att vägspärrar upprättats för att kontrollera vilka som kommer in i samhället, där man anser att majoritetssamhällets våldsmonopol inte råder utan där man själv har kontroll. Stundtals finns det striktare gränskontroller in i vissa svenska förorter än vad som finns vid våra landgränser in till Sverige. När det är så här måste man konstatera att vi har ett problem. Det räcker inte att säga: Jojo, men det finns fantastiska människor i dessa områden också. Det rätta vore att, som jag gör, problematisera det hela så att vi kan få åtgärder på plats för att skydda och hjälpa de fantastiska människorna i dessa utsatta områden i vilka majoritetssamhället tyvärr har tappat kontrollen. Samtliga som häktades efter korankravallerna - åtminstone inledningsvis - var utländska medborgare. Den ende som hittills dömts hade ett utvisningsbeslut. Personen skulle för det första inte ha fått komma hit och för det andra inte ha fått vara kvar. När utvisningsbeslutet kom skulle personen i fråga satts i förvar och därefter utvisats så snabbt som möjligt. Men individen var ändå kvar och kunde tillåtas kasta sten i ett försök att mörda svensk blåljuspersonal. Detta är inte en slump. Anders Ygeman, som har varit ytterst ansvarig för detta, har själv sagt att alla som befinner sig illegalt i Sverige ska utvisas. Men så har uppenbarligen inte skett. I stället har vi sannolikt hundratusentals personer som befinner sig illegalt i Sverige av olika anledningar och med olika motiv och som Socialdemokraterna tillåtit att vara här. Det är människor som vi inte vet vilka de är, vilka intentioner de har eller vilken lojalitet de har. De utgör samtliga ett potentiellt säkerhetshot. Detta säkerhetshot synliggjordes under korankravallerna, och det är den socialdemokratiska regeringens fel att så kunde ske.
Fru ålderspresident! Om jag förstår Tobias Andersson rätt är vi överens om att man inte ska stigmatisera grupper för vad enskilda våldsverkare gör. Det är i så fall bra. Det är inte det som uttrycks i Tobias Anderssons interpellation, men om han tar avstånd från detta är jag den förste att välkomna det. Vi förefaller också att vara överens om att det inte finns en monokultur, utan att man kan vara svensk och jude, svensk och samisk, svensk och muslim och att man är lika mycket värd oavsett kulturell tillhörighet. Om jag har fel i det får Tobias Andersson gärna rätta mig. Andra sverigedemokrater har tidigare haft andra uppfattningar, men jag uppfattar det ändå som att Tobias Andersson ger uttryck för en reviderad partilinje. I så fall välkomnar jag det. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte skuldbelägger grupper, kollektiv eller kulturer, utan det är individer som är ansvariga för sina handlingar. Därför ska man lagföras om man gör sig skyldig till brott, oavsett om man är sverigedemokrat eller muslim och oavsett om man är socialdemokrat eller jude. Man ska lagföras för brottsliga handlingar, vilka ska fördömas. Sedan ska vi inte ha några parallellsamhällen i Sverige. Vi ska inte ha några låtsasdomstolar i Sverige. Vi ska inte ha några klanstrukturer i Sverige. De ska bekämpas. Och jag är ganska övertygad om att den politik som jag har lagt och kommer att lägga på riksdagens bord är bättre på att bekämpa dem än Tobias Anderssons politik, som i stället riskerar att befästa folk i negativa strukturer och putta in folk i dåliga normer och värderingar. Avslutningsvis, fru ålderspresident, ställde jag en fråga om Zlatan i början. Jag misstänkte att jag inte skulle få något svar på den. Än så länge har jag inte fått det, så jag återupprepar den: Varför ville inte Sverigedemokraterna att Zlatan skulle spela i svenska landslaget? Varför vill Sverigedemokraterna ha kampanjer för att hans familj ska återvandra till något land som Sverigedemokraterna påstår att de kommer från? Vad är det som skaver med Zlatan för Sverigedemokraterna?
Fru ålderspresident! Jag tror att Anders Ygeman kan ha slagit rekord i att måla upp den största halmgubben i svensk historia i den här talarstolen. Jag har inga problem med Zlatan, och Sverigedemokraterna har inte heller uttryckt det som politiskt parti. Jag stannar där och återgår till vad vi har samlats för att prata om. Anledningen till att Anders Ygeman kommit hit är att han ska svara på mina frågor. Vi ska försöka hålla oss till dessa. Anders Ygeman påstår att han tror att den politik som Socialdemokraterna bedriver skulle vara bättre än den politik som jag och Sverigedemokraterna företräder när det kommer till att bekämpa parallella samhällsstrukturer och klansamhällen i Sverige. Fru ålderspresident! Tillåt mig tvivla! Vi har ännu inte sett vad Sverigedemokraternas politik skulle innebära i praktiken om vi fick regeringsmakten i åtta år. Det har Anders Ygeman rätt i. Men jag har väldigt svårt att i något scenario landa i att det skulle gå sämre än vad det har gjort för Anders Ygeman med partikollegor de gångna åtta åren. Under den här tiden har ju parallellsamhällena spridit ut sig. De har inte bara vuxit och omfattat fler individer utan också cementerat problemen, vilka har blivit mer uppenbara. Vad som från början kanske bara handlade om hög arbetslöshet i vissa områden, dåliga kunskaper i svenska och låga gymnasiebetyg har utvecklats till att områdena de facto kontrolleras och patrulleras av kriminella individer. Klaner befäster så tydlig makt att det inte bara handlar om att hota enskilda individer som råkar bevittna eller utsättas för ett brott, utan man ger sig även på myndighetspersonal och andra offentligt anställda för att påverka dem i deras utövande. Det kan omöjligt bli sämre än vad det redan är. Sverigedemokraternas politik i praktiken på det här området kan inte i någon verklighet vara sämre än den som Socialdemokraterna bedrivit. Där finns empirin, och den är inte smickrande.
Fru ålderspresident! I denna fråga verkar väljarna ha motsatt uppfattning. Socialdemokraterna ökar i opinionsundersökningar, och Sverigedemokraterna minskar i opinionsundersökningar. Det är bara att titta ut över Europa. I de länder där Sverigedemokraternas partikollegor styr utvisar man betydligt färre än vad vi gör i Sverige, exempelvis. Det är bara att titta på den europeiska statistiken. Fru ålderspresident! Alla kommer vi ihåg Zlatans bragdmål mot Italien 2004, klacken i 85:e minuten som gav 1-1 och förde Sverige vidare. Runt om vid tv-apparaterna gladdes 9,5 miljoner svenskar över Zlatans fantastiska bragd. Men det var en som inte var lika glad, Tobias Andersson, och det var Jimmie Åkesson. Han sa så här: Han spelade i alla fall för Sverige. Om han sedan var legosoldat eller inte vet jag inte. Så sa Jimmie Åkesson om Zlatan Ibrahimovic. Frågan kvarstår: Vad är det som skaver med Zlatan? Vad är det som skaver med alla de andra som Tobias Andersson och Sverigedemokraterna vill ha återvandringsprogram för? Varför kan ni inte se allt det fina som människor som har kommit från andra länder har bidragit med till Sverige? På den frågan blir Tobias Andersson svaret skyldig. Jag, fru ålderspresident, är stolt över Sverige. Jag är stolt över ett öppet och inkluderande Sverige, där vi kan välkomna människor från andra kulturer som kan ta till sig den svenska kulturen och där vi blir bättre tillsammans. Helt enkelt, fru ålderspresident: Vårt Sverige kan bättre.